Herr talman! Återkommande till det speciella fallet, som jag relaterade tidigare, upprepar jag än en gång att det gällde gammal sparad skog. Den var sparad av domänverket och behövde avverkas. Domänverkets och lantbruksnämndens representanter var överens om det sätt på vilket transaktionen borde ske. Köparen betalade inte något överpris — det visade sig att vad han fick in vid avverkningen var rimligt — och domänverket kan säkert räkna på skog, så vi kan vara övertygade om att verket inte skänkte bort någonting. Det uppstod emellertid komplikationer, vilket herr Wärnberg kanske vill inkassera. På det fäderneärvda lilla hemmanet hade lantbrukaren sparad skog. När han hade gjort avverkningar på den fastighet han förvärvat från domänverket, överraskades han av att skattemyndigheternas praxis inte stämde med vad han hade haft kännedom om vid affärsuppgörelsen. Följden blev att han fick skatta bort hela förtjänsten. Detta fall inträffade just i skarven. Sedan ett beslut fattats och skall lända till efterrättelse, kan ju vederbörande akta sig för sådana här köp. Att jag har fört detta på tal beror på att just i ett sådant här fall som har inträffat i själva skarven, när åtgärden inte har kunnat förutses vare sig av myndigheter eller av en enskild, blir slaget för hårt. Jag vill hoppas och tro att det i ett sådant fall som jag här har relaterat skall beredas möjlighet till retroaktiva ändringar. Den som har handlat och utgått ifrån den skattepraxis som gällde år 1966 skall inte behöva lida så allvarlig ekonomisk skada som här faktiskt har skett. Nu, herr talman, tycker jag att det är all anledning att biträda utskottets förslag. Jag ber att få tillstyrka det.

Herr talman! Det var ett uttalande av herr Wärnberg som jag gärna skulle vilja ha en liten förklaring till. Han sade att herr Larssons exempel visar felaktigheten i vad som förut har gällt och att den som köpte hade betalat för mycket. Hur går det till när man bestämmer värdet på en skogsfastighet? Ja, det är i alla fall ståndskogen som besitter största värdet. Man inventerar alltså virkesförrådet och bedömer den troliga nettobehållningen sedan alla omkostnader blivit betalda. Detta är ju den värderingsgrund man använder. Skall vi nu också ta in en annan värderingsgrund blir situationen, såvitt jag kan förstå, alldeles omöjlig. Låt mig ta ett exempel! Vi kan tänka oss att en fastighet utbjudes till salu som gränsar till två andra fastigheter, vilkas ägare båda skulle kunna vara spekulanter. Den ena grannfastigheten har kanske ett stort sparat virkesförråd, den andra ett ytterst litet sådant. Då skulle man ju kunna konstatera att den ena spekulanten kunde betala mycket mera därför att han får en betydligt gynnsammare skattesituation än den andra spekulanten. Jag skulle som sagt gärna vilja ha en förklaring om hur man bör värdera en skogsfastighet. Skall man frångå det som varit helt och hållet dominerande i all skogsvärdering — nämligen den grund jag först nämnde — och föra in någonting helt nytt?

Herr talman! Debatten i ärendet har pågått rätt länge, och jag skall inte förlänga den särskilt mycket, men det är några synpunkter som jag gärna skulle vilja framföra. Dessa skatteärenden är ju mycket komplicerade, och det möter i praktiken svårigheter att över huvud taget reda ut dem så att resultatet blir tillfredsställande för bägge parter, det allmänna och den skattskyldige. Det är också svårt att få tag på folk som kan åta sig utredningar etc. Men den sak vi nu diskuterar — där praxis som vi hört har ändrats genom utslag i högsta instans — har skapat väldigt mycket trassligheter ute på taxeringsfältet. Många har frågat sig om det var nödvändigt att göra en så tvär kastning i den formella tolkningen av lagbestämmelserna och därigenom skapa en ändrad praxis som vållade svårigheter just i ett läge då så mycket i fråga om rationaliseringar var på gång. Ändringen berörde ett stort antal skogsbrukare som på grund av myndigheternas uppmuntran till rationaliseringar hade inlåtit sig på affärer med utgångspunkt från beräkningar vilka grundades på den beskattningshöjd som var gällande både i författning och i praxis. Nu säger man — jag tror att också herr Wärnberg var inne på detta — att det i och för sig är oriktigt att tillämpa äldre praxis.

Jag kan ta ett praktiskt fall som jag känner till, ett fall bland många. En fastighet på 60 å 70 hektar skogsmark, som ursprungligen hade omfattat också litet åkerjord, bjöds ut till försäljning. Åkerjorden, som var delvis skogsodlad, låg nere, och det var således en typisk skogsfastighet. Som köpare på auktionen uppträdde ägaren av den ursprungliga stamfastigheten; det hade varit en fastighet som ägts av samma familj men genom arvsskifte o. d. hade den kommit på två händer. Han skulle nu köpa tillbaka fastigheten av syskon. Han hade betalat ett visst pris, som ansågs rätt högt, men han ville gärna ha fastigheten. Den såldes alltså på offentlig auktion. Han kom just i det läge som det här har talats om, nämligen att han skulle få en beskattning som för honom kunde verka helt ruinerande. I praktiken blir resultatet att skatt utgår för kapitaluttag som om det vore inkomst. Man kan inte bortresonera detta. Det kan leda till en så hård beskattning att den som råkar ut för detta helt enkelt kan gå under. Och detta sker på grund av en ändrad tolkning av bestämmelserna, en ändring som vederbörande inte visste om. Nu kan man säga att detta är en övergångsföreteelse och att parterna allteftersom tiden går får kännedom om detta förhållande. Konsekvenserna blir ändå orimliga. Om den som hade för avsikt att köpa fastigheten i detta fall inte anser sig kunna betala så mycket, köper en annan spekulant som inte sammanlägger fastigheterna därför att det är en fastighet av den storleksordningen att den med hänsyn till förhållandena i orten kan behållas som skogsfastighet. Denne köpare berörs inte av denna ändrade praxis. För honom gäller de gamla reglerna om avdrag för skogens ingångvärde eller för minskning i ingående virkesförråd. Han slår alltså ut den person som var besläktad med säljaren och som haft beröring med fastigheten under många år tidigare. Det är inte så ovanligt — om vi skall följa den nya praxis — att en tillskottsköpare kan komma i en åtskilligt sämre belägenhet skattemässigt vid köp än en köpare som får göra avdrag på det gamla vanliga sättet. Det är en besvärlig och allvarlig komplikation för den som råkar ut härför. Det finns emellertid flera synpunkter att anföra. Ponera att den fastighet som köparen av tillskottsmark ägde förut är sådan att han kan räkna ut virkesförrådet — det kan vara besvärligt om han ägt fastigheten i 30 å 40 år, men det är möjligt i de flesta fall att göra det fram till ett aktuellt datum. Han kan på det sättet få en enhet av den gamla och den nytillköpta fastigheten. Han får då också slå ihop ingångsvärdena. Den fastighet som han köpte tidigare bestod kanske av relativt mycket ungskog och blandning av yngre skog, medan den tillköpta fastigheten ofta är rikt bestockad av gammal skog. Det kan mycket väl inträffa att han köper tillskotts fastighet skogen för 20 kronor kubikmetern i förrådet men ingångsvärdet kanske inte är högre än ett medelpris av 8 å 10 kronor för den ursprungliga unga skogen som han en gång köpte. Nu gör han en viss minskning som hänför sig till avverkning enbart på tillskottsköpet, men detta drar ned ingångsvärdet för honom totalt. Om han gör avdrag med 25 procent får han göra det på det sammanlagda medelpriset som kanske ligger vid 12 å 14 kronor i stället för 20. Avdraget borde rätteligen ha fått göras på tillskottsköpet. Även i detta fall kommer han i en situation som gör att han får en mycket kraftig beskattning av vad som i realiteten är kapitaluttag på den nyförvärvade fastigheten; man må sedan kalla det vad man vill. Det går inte att klara detta med nu tillämpad praxis på annat sätt än att avdrag får göras med genomsnittspriset för den gamla och den unga skogen trots att han har betalat ett mycket högre pris för den skog som han just då avverkar. Det är komplikationer som man inte kan komma ifrån och som kommer att finnas kvar så länge vi skall ha de nuvarande reglerna i detta system. Det brådskar verkligen med att komma till rätta med detta så att vi får en annan ordning som, hur den än utformas, ger riktigare resultat för den skattskyldige som råkar i denna belägenhet. Det talas om skattekredit och att man skjuter skatten framför sig. Ja, det kan man göra, och det får vederbörande kanske svida för en vacker dag. Vi har många exempel på att en person har tillgodogjort sig stora avdrag som återförs vid en försäljning, kanske i ett läge som är mycket ogynnsamt. Prisfrågan kan ligga på ett annat plan, medan vederbörande fått avdrag en gång i tiden efter låga priser på skogen. Men det är inte alls säkert att det blir fråga om skattekredit. Det kanske inte ligger i den enskildes intresse att raka bort skogen. Antag att en person har stort vir kesförråd, ca 300 kubikmeter per hektar, på den tillköpta fastigheten. Han kanske nedbringar medelförrådet för skogen till 110, 100 eller 90 kubikmeter per hektar. När han en gång säljer fastigheten har han kanske tagit ut tillväxten, och det har inte hunnit växa upp mera än att han har ungefär samma förråd som hans ursprungliga förråd efter den procentuella minskningen för avdrag han har fått. Då blir det plus minus noll vid försäljningen, om han skött skogen på ett ur skogsvårdens synpunkt riktigt sätt. Det är inte alls säkert att det blir fråga om skattekredit, ty det avdrag han fick baserar sig enbart på det kapitaluttag han gjorde på den hopsparade skogen, det stora virkesförrådet, som han inte nedbringade mer än till normalförråd i medeltal. Då blir det som sagt ingen skattekredit.

Det är ett ärende som brådskar, och det bör avgöras snarast. Jag yrkar bifall, herr talman, till utskottets hemställan.

Herr talman! Till herr Nilsson vill jag säga att vi inte tänkt föra in något nytt i värderingsnormerna. Vad vi anser är att man skall räkna med hela tillväxten hos den beskattningsenhet det gäller och att man skall slå ut den på allt som hör till förvärvskällan. Det skall inte bara vara så att vederbörande köper till en bit undan för undan, ren sar bort skogen och samtidigt har en egen sparbössa, som är beskattningsfri, i den gamla fastigheten. Enligt 18 § kommunalskattelagen har vi att betrakta detta som en enda förvärvskälla. Man medger alltså avdragsrätt för alla omkostnader. Då är det kanske ganska rimligt att man också får lägga ihop tillväxten på båda fastigheterna och räkna den på det gemensamma skogsinnehavet. Detta är inte alls någonting nytt, utan det är egentligen vad som gäller i skattelagstiftningen. Men jag kan medge att en annan praxis har börjat tillämpas. Varifrån den har kommit vet jag inte. När man nu har fått denna nya tolkning av lagen, får vi finna oss i den tills hela komplexet blir belyst av den utredning som om några månader kommer att lämna sitt förslag. Då kanske vi kan lösa detta problem på ett helt annat sätt. Beträffande herr Enarssons exempel vill jag säga att det givetvis kan uppstå olägenheter. Det medger jag utan vidare spisning, liksom jag medger att det kan uppstå olägenheter också på grund av den liberalare praxis som har funnits. Som jag har sagt har jag ingen bestämd uppfattning — det kan uppstå olägenheter i båda fallen. Men jag tycker att man fäller för stora tårar i dessa frågor, och det gäller både herr Larssons exempel och andra exempel. Det finns nämligen ytterligare en möjlighet att undgå denna skatt, och det är att sätta in pengar på skogskonto. Vi har skapat den möjligheten för att inte skatten skall drabba så hårt i exceptionella fall, och den kan man ju använda i sådana fall. Det finns alltså redan i dag möjlighet att i stor utsträckning eliminera skatteeffekten. I varje fall är möjligheten så stor att vi kan vänta några månader till, så att vi får se vad som står i utredningens betänkande. Herr talman! Jag har ingen anledning att ändra mitt yrkande.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att fortfarande kvarstår att det skulle komma något helt nytt in i fastighetsvärderingsfrågan. Det blir inte bara de reella faktorerna man har att beräkna utan någonting helt vid sidan om, nämligen det virkesförråd som finns på en annan fastighet än den man har för avsikt att köpa. Som exempel valde jag två fastigheter, mellan vilka det ligger en fastighet som är till salu. Då har man att beräkna inte bara den reella grunden, utan vardera parten får räkna på någonting helt annat, nämligen vad man har inne i det gamla virkesförrådet. Detta visar enligt min mening att den princip som nu har tillkommit genom skatteutslaget för in en osäker grund vid fastställandet av fastigheternas värde.

Herr talman! Herr Wärnbergs påpekande om möjligheten att anlita skogskonto som en utjämnande faktor vid virkeslikvider och taxering av dessa är alldeles riktigt. Men denna möjlighet är bara avsedd att utjämna något mellan år som ligger någorlunda nära varandra. Jag får ändå alltid skatta för det belopp som jag satt in på skogskonto, nämligen vid uttaget. Jag får också skatta för räntan, som i detta fall betraktas som skogslikvid. Men det uttag som jag gör ur skogen är kapitaluttag vid den tidpunkt då jag köper fastigheten. Oavsett om jag satt in beloppet på skogskonto eller inte, får jag ändock betala inkomstskatt för kapitaluttaget, som i verkligheten inte är någon inkomst. Jag har bara bytt skog mot pengar. Utjämningen kan mildra effekten men eliminerar inte vad vi anser vara oriktigt i inkomstbeskattningen. Kapitaluttaget skall inte beskattas som inkomst av tillväxt, dvs. som vanlig avkastning.

Herr talman! Den fråga vi nu har att behandla är inte av något större format. Det rör sig enligt min uppfattning bara om en rimlig begäran om vidgad befogenhet att förrätta vigsel. Motionärerna begär således att kristet trossamfund skall få förrätta vigsel under förutsättning att en av de trolovade tillhör något kristet trossamfund och att båda är svenska medborgare. Vid tidigare behandling av denna fråga har man hänvisat till familjerättskommitténs förslag till ändringar i giftermålsbalken och av den anledningen avslagit motionen. Propositionen om en ny giftermålsbalk innehåller emellertid ingenting om denna sak. Nu menar utskottet att lösningen av frågan kan bli beroende av förhållandet mellan stat och kyrka, och av den anledningen har man denna gång avstyrkt motionen. Det torde beaktas att den parlamentariska utredningen icke har fått till uppgift att syssla med denna fråga. Det talas så ofta om att vi lever i ett demokratiskt samhälle. Att frånta någon valmöjligheten i en sådan här fråga tycker jag rimmar föga med ordet demokrati. Utskottet kunde mycket väl ha varit generöst mot motionärerna och tillstyrkt motionen, i synnerhet som vi alla känner till att de religiösa organisationerna står varandra mycket närmare nu än förr. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Detta är väl, som herr Arvidson säger, ingen stor fråga, men det är klart att utskottet ändå har gått efter vissa principer, när man även i år har kommit till ett avstyrkande. Frågan har ju varit uppe många gånger tidigare här i riksdagen, och utskottet har då uttalat att det visserligen kunde föreligga ett begränsat behov av att utvidga behörigheten att förrätta kyrklig vigsel, men de bestämmelser som gäller har inte medfört sådana olägenheter att frågan krävde en omedelbar lösning. Det har även framhållits att det råder ett visst samband med vigselskyldighet för präst inom svenska kyrkan om nu samfundens pastorer skulle få vidgat rätt att förrätta vigsel. Nu har också kyrka—stat-utredningens slutbetänkande tagit upp detta. Betänkandet är ute på remiss, och svaren väntas in i början av nästa år. I detta betänkande är man sympatiskt inställd till vad som yrkas i motionerna. I varje fall anser man att detta inte behöver möta invändningar av principiell natur. Inte minst därför har utskottet denna gång menat att det är allt skäl att invänta remissvaren och se vad Kungl. Maj:t sedan gör. Detta är i stort sett de synpunkter utskottet velat anlägga. Enligt den praxis som gäller här i riksdagen med att invänta utredningar och remissutlåtanden över utredningar tror vi det är allt skäl att vänta ytterligare en tid innan vi tar definitiv ställning till detta problem. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag känner ett behov av att säga några ord. Jag återfinns bland majoriteten i utskottsutlåtandet, och detta får uppfattas som ett personligt ställningstagande och inte något uttryck för centerpartiets mening i detta sammanhang. Min personliga ståndpunkt beror på att jag har velat se litet vidare på denna fråga och införa också vigselskyldigheten i sammanhanget, i första hand för svenska kyrkans präster, men måhända också för pastorerna. Jag har trott att utvecklingen på det frikyrkliga området kommer att gå vidare mot ett samgående, och i så fall bortfaller de praktiska problem som i något undantagsfall kan föreligga. Liksom utskottets ordförande vill jag också understryka nödvändigheten av att invänta remissvaren på kyrka—stat-utredningen. Jag är inte helt till freds med utskottets skrivning och inte heller med reservationen. Det skulle inte förvåna mig — om jag får vara med och behandla frågan nästa år efter en framställning på litet bredare bas — om jag skulle bli helt positiv till frågan. Jag har emellertid, herr talman, vid detta tillfälle ansett mig kunna ställa mig bakom dem som anser att vi kan låta det bero något med frågans avgörande. hålla om utredning angående införande i vårt reaktionssystem av en påföljd av typen kortvarigt frihetsberövande.

Herr talman, I en partimotion har vi inom högerpartiet tillåtit oss att ge uttryck åt betydande oro över de tendenser till ökad ungdomsbrottslighet som vi kan konstatera här i landet. Vi har också tillåtit oss att mena att de åtgärder som brottsbalken och annan lagstiftning ställer till förfogande för att minska kriminaliteten kanske inte är tillräckliga. Vi har i detta sammanhang ansett det påkallat att aktualisera andra åtgärder. Vi har tagit upp frågan om ungdomsarrest. Nu hemställer första lagutskottet att vårt förslag inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. även om det inte direkt framgår av utskottets utlåtande har jag fattat det så att det naturligtvis inte innebär att utskottet skulle ta särskilt lätt på ungdomsbrottsligheten. Det är tvärtom alldeles säkert så att vi rakt igenom alla partier känner oss tämligen bekymrade över det rådande läget. Det som vi har i någon mån olika uppfattning om gäller de praktiska åtgärderna. Därvidlag skiljer sig utskottsmajoriteten från oss reservanter. Man kan gott understryka att skillnaden mellan oss inte är särskilt påfallande. Utskottet lämnar i sitt utlåtande en beskrivning på de åtgärder som står till samhällets förfogande för att omhänderta ungdomar, som begått brott, för korttidsbehandling i anstalt. Sådan korttidsbehandling är alltså redan nu ett av samhället accepterat kriminalpolitiskt instrument. Vad vi menar är att lagstiftningen såsom den är utformad inte är så effektiv att man kan nå det resultat som vi alla eftersträvar. Vi menar att man uppnår syftet med sina åtgärder litet grand på en bakväg — det är via barnavårdsnämnderna som man kommer fram till ett sådant här korttidsomhändertagande, och det framstår kanske inte alltid som en direkt påföljd av en begången brottslig gärning. Vad vi dessutom har att invända är att det kan bli en utomordentligt lång tidsutdräkt mellan den tidpunkt då brottet begås och klaras upp och den tidpunkt när påföljden inträffar. Det kan nog sägas att varken den ena eller den andra situation som jag här har beskrivit är, sedd ur allmänna synpunkter, särskilt tillfredsställande. Vi reservanter har uppfattningen att det är en brist i de nuvarande reaktionsformerna att korttidsomhändertagandet inte framstår som en klar och tydlig och framför allt en omedelbar, en snabb och måhända också i viss mån något obehaglig påföljd för en presumtiv brottsling. Av utskottsutlåtandet framgår för övrigt att det föreligger vissa utländska erfarenheter av ett korttidsomhändertagande besläktat med vårt förslag. Det är redovisat hur situationen är i Tyskland och hur den är i England.

För att vi skall kunna nå fram till ett sådant resultat måste frågan utredas. Jag hemställer således, herr talman, om bifall till den reservation som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det framgår av utlåtandet att vi i utskottet har varit i stort sett eniga. Med anledning av vissa formuleringar i utlåtandet ser jag mig dock föranlåten att komma med några kortfattade synpunkter och reflexioner. Av utlåtandet framgår att denna fråga behandlades år 1958. Riksdagen uttalade då att det fanns starka skäl för en utvidgning av rätten till ersättning för skada som åsamkats polisman under tjänsteutövning. Det är nu 10 år sedan den synpunkten framfördes och en utredning begärdes.

Man är med andra ord gediget missnöjd över att ingenting har hänt under ett 10-tal år. Jag har vid behandlingen av detta ärende drivit en egen uppfattning men till slut anslutit mig till utskottets utlåtande, då det väsentliga enligt min mening är att man snabbt kommer fram till ett resultat. Jag har sålunda inte ansett mig böra i en reservation erinra mot att utskottet tagit upp problemet, om frågan skall lösas förhandlingseller lagstiftningsvägen. Låt mig bara i all korthet säga, att polismans rätt till sådan här ersättning är en fråga som inte bara gäller polisen — jag anser att en allmän rättssäkerhetsfråga är involverad i resonemanget. Vi har alla intresse av att en polisman skall ingripa snabbt och effektivt och inte funderar för mycket på om han riskerar en eller annan skada i sammanhanget; han skall inte behöva undra om han får ersättning eller ej. Det är från den utgångspunkten jag upplever detta som i viss utsträckning en rättssäkerhetsfråga; och när det gäller den tycker jag inte att man skall förhandla utan lagstifta. Men tar det för lång tid att knäcka problemet lagstiftningsvägen, så är jag för min del också beredd att till en tid acceptera att det löses förhandlingsvägen. Emellertid vill jag i detta sammanhang uttrycka den bestämda uppfattningen att om personalorganisationen nu åstadkommer en lösning förhandlingsvägen skall man verkligen inte behöva betala någonting för denna lösning genom att avstå från andra förmåner.

Herr talman! Det är väl ingen mer än herr Ferdinand Nilsson i utskottet — och jag föreställer mig även här i kammaren — som kan tyda vad utskottet skrivit så, att vi skulle införa något slags partiell diktatur här i landet och att vi i och med detta frånhänt oss en prövning i riksdagen av Kungl. Maj:ts förslag. Blir det fråga om en lagstiftning för att lösa detta problem, får det väl komma en proposition i vanlig ordning, som riksdagen får ta ställning till. Blir det fråga om avtal, någon försäkringsform, så gäller det i alla händelser pengar, och riksdagens lönedelegation får då ta ställning till ärendet. Herr Ferdinand Nilsson och andra ledamöter i kammaren har alltid obeskuren motionsrätt när det gäller att åstadkomma ändringar i Kungl. Maj:ts förslag. Utskottet har skrivit på detta sätt där för att justitieministern i ett interpellationssvar, som är citerat på sidan 7 i utskottsutlåtandet, säger att man inom departementet allvarligt prövar detta ärende för att finna en lösning. Man har då att ta med möjligheten att gå in för en lagstiftning som reglerar detta, men man har även att tänka på att det kan finnas möjlighet att genom avtal eller någon form av försäkring få fram en lösning. Inom utskottet har vi sett det som det väsentliga att denna fråga blir löst. Frågan var, såsom har anförts både av herr Lidgard och av herr Ferdinand Nilsson, uppe till behandling i utskottet 1958, och då begärdes en utredning. Utredningsmannen kom fram med en promemoria 1963, och det åstadkoms ju en del lösningar på grundval av promemorian. Men just denna större fråga har inte fått sin lösning.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

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson säger att det endast talades om lagstiftning 1958, då utskottet tog ställning till denna sak, och i den promemoria som framlades 1963. Men det var ganska naturligt, ty som herr Ferdinand Nilsson kanske minns nämndes det vid föredragningen, att tjänstemännens förhandlingsrätt tillkom först år 1966. Det kunde alltså inte gärna på detta tidigare stadium vara tal om att lösa frågan avtalsvägen. Utskottet menar att det väsentliga är att polismännen får detta skydd på grund av de stora risker som de tar i sin verksamhet. Herr Ferdinand Nilsson minns säkert också att det framkom olika meningar i utskottet beträffande framkomstvägarna. Detta var även en form av kompromisskrivning, där man samlade in de olika meningarna till ett enhetligt utlåtande. Det strider inte heller mot vad som sägs från departementet om det arbete som pågår där nu. Jag vet inte om det är ordet Kungl. Maj:t som sådant som gör att herr Nilsson reagerar. Jag vill gärna deklarera att inte heller om valutgången blivit en annan i höst hade jag ansett det olämpligt med denna skrivning.

Herr talman! I den motion, i vilken vi från högerpartiet har redovisat en sammanfattning av synpunkter och önskemål som framstår som angelägna att få tillgodosedda på rättsvårdens och kriminalpolitikens områden, har vi också behandlat frågan om enskild målsägandes möjligheter att få ersättning för skada som han vållats genom brottslig gärning. Rent tekniskt kan lagstiftningen kanske sägas vara tillfredsställande. Det finns regler i brottsbalken som ger domstol möjlighet att lämna föreskrifter om tid och sätt för betalning av skadestånd i samband med att domstolen dömer till påföljd för brottet. Men därvid stannar det. Möjligheten att verkligen få ut ersättning är sällan särskilt god, för att nu uttrycka det försiktigt. Det är i och för sig likgiltigt om bördan att bära en genom brott åsamkad skada drabbar några få individer eller många medborgare. Situationen är principiellt lika otillfredsställande. För att nu försöka bedöma det aktuella problemet förutsättningslöst, så kan man naturligtvis inte frigöra sig från det förhållandet att brottsligheten har ökat så starkt som den har gjort. Förra året uppgick den till över 400 000 fall. Ökningen har varit kraftig de senaste tio åren, vilket naturligtvis kan bero på att samhällets möjligheter att klara upp brott liksom också risken för påföljd har minskat. I denna situation har frågan om samhällets skyldigheter mot dem som drabbas av skada genom brott blivit särskilt aktuell. Den enskildes rätt att hållas skadeslös vid rättskränkningar bör därför så snart som möjligt göras till föremål för en utredning. Det är detta som vi vill uppnå genom den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet. Jag hemställer, herr talman, om bifall till reservationen.

Herr talman! I detta utlåtande behandlas bl.a. en motion, som jag tillsammans med några partikamrater har väckt om ersättning av statsmedel vid personskada genom brott. Det är nu ganska länge sedan den frågan först väcktes i riksdagen, och tanken har med jämna mellanrum hållits levande. Den bakomliggande grundtanken är att samhället, som har som en av sina främsta uppgifter att upprätthålla lag och ordning i landet, rimligen också skall i skälig omfattning kompensera de medborgare, som blivit offer för brottsliga gärningar på grund av att samhället inte förmått att till fullo fylla denna uppgift. Särskilt mot bakgrunden av utvecklingen på senare år, som väl måste tolkas så att ökningen av brottsfrekvensen får ses som en följd av samhällsutvecklingen i övrigt, ter det sig naturligt, att de drabbade så långt möjligt hålls skadeslösa. Jag skall inte förneka att dessa framstötar i någon mån lett till resultat, och att riksdagen redan tidigare uttalat sin anslutning till önskvärdheten av sådana åtgärder som motionärerna påyrkar. Men realiserandet av dessa åtgärder har gått mycket långsamt, i varje fall om man bortser från de verkningar som så att säga automatiskt följt genom de allmänna försäkringarna, trafikoch socialförsäkringarna. Frågorna om ersättning för skador i trafiken får väl anses tillfredsställande lösta den vägen, men när det gäller andra skador genom brott ger försäkring endast ett visst grundskydd. Den drabbade blir bara delvis kompenserad, och av det skadestånd som han principiellt är berättigad att utfå från den vållande återstår ofta en avsevärd del som inte ersätts genom försäkringar. Särskilt bör nämnas att varken läkarvård eller förlorad arbetsförtjänst ersätts till fullo, och vidare utgår inte ersättning för förstörda kläder eller för sveda och värk. Den motion jag inledningsvis berörde är begränsad till personskador, eftersom det i sådana fall måste anses mest stötande att den drabbade inte får full kompensation. Jag är dock inte främmande för tanken att även förmögenhetsskador borde behandlas på liknande sätt. Härför talar bl.a. att i sådant fall saknas det grundskydd genom socialförsäkringen, som finns när det gäller personskadorna. Vidare kan, t.ex. när åldringar genom brott åsamkas skada eller berövas egendom genom rån, inbrott eller skadegörelse, situationen vara minst lika ömmande som när det gäller direkta personskador. Vad som blivit gjort i denna fråga — bortsett från de allmänna försäkringarna är bara att staten i viss utsträckning, efter prövning i varje särskilt fall, ersätter skador som förövats under rymningar eller permission av personer intagna på fångvårdsanstalter eller liknande inrättningar. På senaste tid har, som nämnts i utskottsutlåtandet, visst initiativ tagits i syfte att i nordiskt samarbete utsträcka tillämpningsområdet för dessa åtgärder till att avse brott begångna av personer som är föremål för behandling inom kriminalvården eller annan liknande vård över huvud taget. Här kan sålunda komma i åtanke även brott begångna av personer som är föremål för kriminalvård i frihet. Man får hoppas, att detta initiativ 1eder till resultat, men kvar står i alla fall sådana skador, som åsamkas av ännu inte dömda brottslingar eller eventuellt under en period mellan två strafftider. Ytterligare är det angeläget att ersättning skall kunna utgå även i fall där brottslingen inte blir ertappad, givetvis under förutsättning att det är klarlagt att skadan uppkommit genom brott. Som bekant har den statliga polisorganisationen inte lyckats klara upp mer än en mindre del av de brott som anmäls. Det skulle ha varit tillfredsställande om Sverige med sina goda ekonomiska resurser och sin ambition som välfärdssamhälle kunde framstå som ett föregångsland på detta område. Nu är det emellertid andra länder som går före med gott exempel. I England prövas sedan några år tillbaka en ordning med frivillig statlig ersättning för i första hand personskador vållade genom brott. Härvid begränsar man sig inte som här i landet till skador, orsakade av rymlingar m.fl., vilket närmast är att betrakta som en gärd av rättvisa mot dem som råkar bo i närheten av en fångvårdsanstalt. Den engelska ordningen får i stället ses som ett uttryck för att staten tar på sig ansvaret inte bara för bekämpning av brottsligheten utan även inom vissa gränser för att ersätta de skador som vållas genom brott. Liknande anordningar finns i vissa andra länder, nämligen Nya Zeeland och vissa amerikanska stater. De nämnda exemplen visar att en så dan här anordning är genomförbar inom en rimlig kostnadsram och bör mana till efterföljd inom länder som har en ambitionsnivå i höjd med de nämnda. Olika varianter kan givetvis tänkas, och även andra vägar att lösa det här aktuella problemet kan prövas. Men enligt min uppfattning kan man inte anse de åtgärder, som redan vidtagits eller planerats, vara till fyllest. En förutsättningslös utredning om ersättning av allmänna medel för skada åsamkad genom brottsligt förfarande bör tillsättas. Med den motiveringen ber jag, herr talman, att få yrka bifall den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Såväl herr Lidgard som herr Alexanderson har redogjort för de motioner som första lagutskottet har behandlat i föreliggande utlåtande och som tar upp olika förslag att med statsmedel ersätta den som lidit skada genom brott, varvid ersättningen skulle utgå efter skadeståndsrättsliga grunder. I utlåtandet erinras om att utskottet vid behandlingen av liknande motioner vid 1966 års riksdag förordade en utbyggnad av statens ansvar för skador som vållas av rymlingar från anstalter till att gälla även personskador som orsakats av dem som är föremål för kriminalvård i frihet. Det har nu även upplysts om att inom justitiedepartementet har utarbetats förslag och riktlinjer angående ersättning av statsmedel för skador vållade av personer som samhället genom placering på anstalt eller annan inrättning eller på annat sätt tagit om hand för kriminalvård eller annan vård. Detta är ett något annat ordval än utskottet använde vid sin beställning, men vi har konstaterat att det täcker utskottets intentioner. Den promemoria som utarbetats utgör grund för nordiskt samarbete när det gäller att komma till rätta med dessa problem och bygger på rekommendationer från Nordiska rådet. Även en rättssociologisk undersökning av försäkrings inverkan på skadeståndslagstiftningen har påbörjats i nordiskt samarbete. Herr Alexanderson nämnde, att utskottet har anfört att det numera finns möjlighet att för en billig penning försäkra sig mot skador av det slag det här gäller. Vi anser att medborgarna bör kunna begagna sig av denna möjlighet. Herr Alexanderson anförde vidare att Sverige inte är något föregångsland när det gäller att ge ersättning av statsmedel för sådana här skador — herr Alexanderson nämnde som exempel England och Nya Zeeland och något annat land, där det har införts bestämmelser om sådan ersättning. När utskottet behandlade detta ärende kunde utskottet konstatera, att det i fråga om grundskyddet är mycket väl ordnat här i landet vare sig det gäller sjukförsäkring, fri sjukvård och sjuklön för stora grupper eller grupplivförsäkring och dylikt. Om en person blir antastad och får sin arm bruten eller om han faller i gatan utan någons förvållande och drabbas av samma skada, så är olyckan lika smärtsam i bägge fallen. I båda dessa fall får han ett grundskydd, vilket är en väsentlig sak. Men därmed vill jag inte säga att det i och för sig skulle vara något fel om dessa problem kunde lösas på det sätt som föreslagits i motionerna. Det gäller emellertid här en stor och komplicerad fråga, och vi vet att det pågår vissa undersökningar för att ge grundval för en eventuell fortsatt lagstiftning på området. Med den motiveringen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Till första lagutskottets utlåtande nr 45 har jag fogat en blank reservation, och jag vill redovisa anledningen härtill. Jag är en av de båda motionärer vilkas förslag behandlas i detta utlåtande. Motionerna berör de fall då en övervakningsnämnd, som ju sysslar med kriminalvård i frihet, anser att en person som har dömts till skyddstillsyn bör intagas på anstalt, s.k. skyddstillsynsanstalt, för korttidsbehandling. Det är fråga om en å två månader inom frivårdens ram. I ett sådant fall är proceduren den, att övervakningsnämnden får in en utredning, som har verkställts av vederbörande skyddskonsulent. Sedan skall nämnden vända sig till vederbörande åklagare och begära att åklagaren i sin tur vänder sig till domstol och begär domstolens beslut om intagning på skyddstillsynsanstalten. Det är klart att ett sådant förfarande tar en viss tid i anspråk. Nu är det emellertid ofta fråga om en person, som efter det att han har fått dom på skyddstillsyn har visat en sådan misskötsamhet i sitt allmänna leverne att nämnden har funnit det vara nöd vändigt att omhänderta honom i avbidan på att man skall få ett beslut av vederbörande domstol om intagning på skyddstillsynsanstalt. Ett sådant omhändertagande får emellertid inte räcka mer än högst 14 dagar. Det kan på den tiden vara svårt att medhinna den procedur som jag har beskrivit, alltså proceduren från omhändertagandet med åtföljande utredning från skyddskonsulentens sida m.m. fram till domstolens beslut. Å andra sidan är det självfallet inte lämpligt att vederbörande sättes på fri fot till dess att domstolen fattat sitt beslut. Risken är då uppenbar att han fortsätter sin misskötsamhet eller kanske rent av begår brottsliga gärningar. Motionärernas förslag innebär att man slopar omgången via åklagare och låter övervakningsnämnden direkt rikta sin framställning till domstolen, allt i syfte att förkorta och förenkla proceduren. Detta behöver inte — och bör inte, enligt min uppfattning — hindra att åklagaren, när domstolen utsätter tid för sin förhandling, kallas till förhandling för att yttra sig i frågan. Vid remissbehandlingen av motionerna har från några remissinstansers sida riktats den invändningen att övervakningsnämnden genom sin framställning direkt till domstolen blir eller i varje fall för den person som det gäller kan framstå såsom en motpart till honom. Det skulle då försvåra det fortsatta frivårdsarbetet. Det är väl riktigt att så blir fallet, om övervakningsnämnden också skall vara den dömdes motpart vid förhandlingen inför domstol. även om åklagaren blir den dömdes motpart vid domstolen, vilket jag, som jag nyss nämnde, anser vara naturligt, vill jag inte bestrida att dessa invändningar kan ha ett visst fog för sig, åtminstone från rent teoretiska och principiella — utgångspunkter. Emellertid finns en möjlighet att välja ett annat förfarande, som jag tror inte drabbas av samma invändningar. Man kan göra övervakningsnämnden till första instans i fråga om beslut om intagning på skyddstillsynsanstalt, varvid vederbörande naturligtvis skall ha rätt att överklaga hos domstol. Antagligen återkommer jag till nästa riksdag med en motion i det syftet. I det läget anser jag mig inte ha någon anledning att polemisera mot utskottets motivering, även om jag kanske inte helt och fullt instämmer i den. Jag anser mig inte heller ha anledning framställa något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Enligt motionärernas mening borde följande personkategorier kunna teckna frivillig sjukpenningförsäkring, nämligen 1) kvinnor, som förut omfattats av den s.k. hemmafruförsäkringen men som ej längre uppfyllde villkoren på grund av makes död eller på grund av att hemmavarande barn uppnått 16 års ålder; 2) hemmadöttrar eller andra, som vårdat åldriga anhöriga mot fritt vivre och därför varit obligatoriskt sjukpen

Herr talman! I här föreliggande andra lagutskottets utlåtande nr 49 har utskottet behandlat motionerna I: 413 och II: 514. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt motionernas syfte, vilket jag är både tacksam och glad för. Om det nu inte hade förelegat en reservation, så hade jag enligt god sed i kammaren inte behövt ta till orda. Mina partivänner står för reservationen, men jag har sådana också inom utskottsmajoriteten, ett förhållande som kanske inte brukar vara så vanligt. Det tyder emellertid på att motionerna har ett allmänt intresse. Vi motionärer har tagit upp frågan om frivilligt försäkringsskydd vid sjukdom, enligt lagen om allmän försäkring, för vissa grupper av medborgare som nu står utan möjlighet att teckna frivillig försäkring. Enligt de nu gällande bestämmelserna är det de s.k. hemmafruarna, kvinnor med barn under 16 år samt studerande som har möjlighet att teckna frivillig försäkring för sjukpenning inom den allmänna försäkringens ram, och det är gott och väl. Men om en kvinna skulle komma i den situationen att hon blir änka och inte har barn under 16 år, får hon inte ha kvar vare sig sitt grundskydd i form av grundsjukpenning eller det frivilliga sjukpenningtillägget längre än tre månader efter det maken gått bort. Har kvinnan barn under 16 år, får hon ha kvar sitt försäkringsskydd till dess barnet uppnår 16 års ålder, men därefter står hon utan möjlighet att inordnas i det frivilliga sjukförsäkringssystemet, liksom i det obligatoriska, om hon inte kan få ett förvärvsarbete med en inkomst av minst 1800 kronor om året. Vi nämner också i motionen den kategori kvinnor som i dagligt tal kallas hemmadöttrar, liksom andra anhöriga som valt till sitt förvärvsarbete att vårda en ålderstigen eller sjuk mor, far eller annan nära släkting och som i den egenskapen varit obligatoriskt sjukpenningförsäkrad för en uppskattad inkomst av fritt vivre för sin vårdinsats. När den vårdnadsuppgiften upphör — som regel i samband med att vårdnadstagaren avlider — upphör också vårdgivarens försäkringsskydd i vad det avser sjukpenning. Någon möjlighet att teckna en frivillig sjukpenningförsäkring finns då inte heller för denna kategori av kvinnor. Vi motionärer och även utskottsmajoriteten tycker att dessa förhållanden är i hög grad otillfredsställande.

Båda dessa kategorier kvinnor har ju tecknat sina försäkringar frivilligt, och många har gjort det i samband med försäkringskassans egna kampanjer för att öka anslutningen till den frivilliga försäkringen. Därför tycker man att de i rimlighetens namn borde få behålla detta frivilliga försäkringsskydd, även om det obligatoriska grundskyddet upphör av de anledningar jag nämnt. Reservanterna gör gällande att en utökning av sjukpenningsystemet på det sätt vi föreslagit i motionerna inte är förenlig med grundläggande principer inom sjukpenningförsäkringen. Man kan fråga sig: Vilka är då de grundläggande principerna? Jag skulle tro att reservanterna i detta fall avser principen att sjukpenningen skall utgöra kompensation för inkomstbortfall vid sjukdom. Men från den principen har man ju redan gjort avsevärda undantag, t.ex. för hemmafruar, för kvinnor med barn under 16 år och för studerande. Och jag kan inte finna någon rimlig anledning till att man inte skulle kunna utvidga undantagen till att gälla även de kategorier medborgare som avses i motionerna, särskilt med tanke på att yrkandet ju bara gäller det rent frivilliga försäkringsskyddet. Vi motionärer vänder oss sålunda inte mot bestämmelserna om den obligatoriska sjukpenningförsäkringen; där bör inkomstbortfallet alltjämt vara den grundläggande principen. Vad vi riktar oss mot är bestämmelserna om den frivilliga sjukpenningförsäkringen, som vi vill skall bli föremål för en översyn i syfte att bereda de här nämnda grupperna av medborgare ett försäkringsskydd. De skall inte som nu behöva vända sig till privata försäkringsbolag för att få sitt försäkringsskydd ordnat. Detta bör kunna ske inom den allmänna försäkringens ram. jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.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

Motivet för reservanternas ställningstagande är inte någon negativ inställning gentemot de grupper som nämns i motionerna och dessa gruppers behov av trygghet vid sjukdom. Tvärtom — en del av de nämnda grupperna torde ha större behov av samhällets stöd för att få ekonomisk utjämning och trygghet än många andra, framför allt de grupper som motionären herr Pettersson talade för. Jag är måhända något förvånad över att man inte har velat angripa problemet utifrån den obligatoriska försäkringens ram i stället för att använda den frivilliga försäkringen. Vi reservanter menar att man inte löser trygghetsfrågorna för änkor utan barn eller sådana med barn över 16 år, för de f. d. hemmadöttrarna eller för de hemarbetande männen genom att införa rätt till en frivillig sjukpenningförsäkring. Har man en förvärvsinkomst som understiger 1800 kronor har man ingen sjukpenning, såvida man inte tillhör gruppen hemmafruförsäkrade, vilka har 6 kronor om dagen i sjukpenning. Har man högre inkomst än 1800 kronor utgår grundsjukpenning, och överstiger årsinkomsten 2600 kronor utgår även tilläggssjukpenning. Detta inom den obligatoriska försäkringen. De som enligt motionerna skulle få rätt till en frivillig försäkring är i hu vudfallen människor med förvärvsinkomster under 1 800 kronor per år. Det måste vara viktigare att om detta är deras enda inkomst se till att åtgärder sätts in från samhällets sida för att ge dem inkomster som de har möjlighet att leva på. Därigenom blir de också obligatoriskt försäkrade mot inkomstbortfall vid sjukdom, den princip som sjukförsäkringen bygger på. Det jag nu talat om gäller änkor utan barn och egentligen utan inkomst, och det är en av de grupper som motionärerna har nämnt. Beträffande de övriga kan man gott säga att deras försäkringsskydd i olika sammanhang beaktas av olika nu pågående utredningar och sålunda av den anledningen inte behöver föranleda någon riksdagens åtgärd. De ensamstående kvinnor vilkas yngsta barn fyllt 16 år och därigenom inte längre tillhör den obligatoriska försäkringen, såvida inkomsten understiger 1 800 kronor, berörs av den översyn av åldersgränserna inom familjepolitiken som familjepolitiska kommittén har att fullgöra. Problemet är i det avseendet därför redan beaktat. De s.k. hemmadöttrarna, vilkas vårduppgifter i hemmet har upphört, kan som riksdagen så sent som i fjol framhöll — och självfallet instämde motionärerna i den synpunkten — inte betraktas som en så speciell grupp att de i försäkringsavseende skall specialbehandlas. Deras arbetskraft tas till vara i allt större utsträckning inom vårdområdena och därigenom kommer de att tillhöra den obligatoriska försäkringen. Hemmamännen tillhör den växande grupp människor vilkas försäkringsproblem riksdagen redan uppmärksammat genom att i fjol bifalla en motion om jämlikhet inom den allmänna försäkringen mellan män och kvinnor. Sjukförsäkringsproblematiken = överlämnades till familjepolitiska kommittén och pensionsfrågorna = till pensionsförsäkringskommittén. Förslag om en sådan jämlikhet inom sjukförsäkringen som innebär en hemmamakeförsäkring skulle kunna lämnas fram i dag, men vissa principiella överväganden har gjort att de båda kommittéerna avser att lämna förslag samtidigt, varför det kommer att dröja ytterligare någon tid. Kvar av de grupper som motionerna berör är änkor utan barn, vilka enligt motionärerna borde få rätt att teckna frivillig tilläggsförsäkring, något som riksdagen ansett att hemmafruar med ålderspension inte skall ha, då något inkomstbortfall inte föreligger vid sjukdom vare sig för den som uppbär pension i den ena eller den andra formen. Herr talman! Jag har här försökt redovisa de synpunkter som ligger bakom reservanternas ställningstagande. Jag hoppas att det framgår av vad jag har sagt, såsom jag också inledningsvis sade, att det inte är fråga om någon negativ inställning till dem som berörs av den här problematiken. Men vår uppfattning är att man inte löser de ekonomiska problem, som framför allt kanske berör de grupper herr Pettersson talade om, genom att möjliggöra för människor med inkomster under 1800 kronor att också ta en frivillig försäkring, som har en relativt hög premie. Jag ber att ännu en gång få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! En av motionärerna har ju redan utförligt berört det problem, som nu behandlas, och jag kan i stort sett inskränka mig till att instämma i vad han har sagt. Det är ett mycket vittomfattande område, som vi nu behandlar en del av. Det har ju flera gånger varit föremål för riksdagens behandling ända sedan lagen tillkom, och vid flera tillfällen har riksdagen beslutat förbättringar, utvidgning av personkretsen osv. Man kan bara nämna årtalen 1955, 1960, 1963 och i viss mån 1966, då riksdagen har funnit anledning att komplettera föreliggande lagförslag. Man kan väl inte finna någon motivering för att säga, att vi nu har nått fullkomligheten så att det här inte finns mer att göra. Jag tror att man åtskilliga år framåt får anledning att syssla med en del frågor som dyker upp. Jag skulle tro att motionärerna väl känner detta ämne. Om jag inte tar alldeles fel är åtminstone några av dem väl bevandrade i försäkringsfrågor genom sin verksamhet. Det är på två områden som utskottet tagit sikte på förbättringar. I det ena fallet gäller det kvinnor, som ej längre uppfyller villkoren för hemmafruförsäkring på grund av makens död. Det är mycket svårt att finna en motivering just till att makens död skulle ställa vederbörande i en försämrad försäkringssituation. Många gånger skapar tvärtom makens frånfälle ekonomiska problem, vilka inte minst vid sjukdom blir mer kännbara än eljest. Vi har inom utskottsmajoriteten inte funnit någon anledning att avstå från ett bifall till motionärens begäran i detta fall. Den andra gruppen är s.k. hemmadöttrar, vilka vårdat föräldrar eller andra anhöriga. Det är svårt att säga, att sjukförsäkringssituationen bör försämras när den som varit föremål för vården dör. Det finns såvitt jag kan se ingen anledning till detta. Såsom motionären framhöll är det fråga om en frivillig försäkring, och jag tror inte att man behöver befara att vederbörande begagnar en sådan på något otillbörligt sätt. Reservanterna har ju särskilt markerat en gräns, som man här inte skulle överskrida. De säger: »Frågan vilka merkostnader som uppstår för den enskilde i samband med sjukdom tillägges däremot inte någon betydelse för rätten till sjukpenning.» Man ger här således den enskilde en särställning. Det är mycket svårt att finna detta berättigat. Om en enskild person blir sjuk, uppstår även ekonomiska problem. Vederbörande är kanske i behov av vård i hemmet, vilket i vissa fall kan bli kostsamt. Inom utskottsmajoriteten finner vi det därför även här motiverat att bifalla motionärens önskemål. Såsom motionären nämnde har man frångått den heliga principen om att enbart inkomstbortfallet skall vara kvalificerande i detta försäkringssystem. Det är, vilket också reservanten nyss nämnde, fråga om en grupp människor med mycket låga inkomster. Just för dessa människor blir inkomstsituationen på grund av sjukdomen mer försvårad än den skulle bli för andra människor. Jag finner därför, herr talman, fullgod anledning att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Erik Filip Petersson framförde några synpunkter som föranledde mig att på nytt begära ordet. Han tog först upp frågan om de före detta hemmadöttrarnas behov av sjukförsäkring, och jag instämmer i vad han sade. Jag har sagt att det riktiga är att de människor, som har vårdat sina föräldrar, ges möjlighet till arbete eller inkomst på annat sätt när föräldrarna av en eller annan orsak inte längre behöver vård. Såvitt jag förstår finns det två vägar att gå när det gäller detta problem, och båda används. I första hand försöker man med arbetsplacering, arbetsvård och omplacering av vederbörande. Detta har i de flesta fall lyckats. Om det inte lyckats beror det många gånger på att dessa människor har varit hemmadöttrar just därför att deras arbetsförmåga är begränsad, och de har då rätt till förtidspension. Det intressanta är dock att utskottet, framför allt dess talesman, så envetet vänder sig mot gruppen hemmadöttrar och inte tänker på gruppen hemmasöner. Herr Petersson säger, att man inte har nått fullkomlighet inom sjukförsäk ringen hittills. Varför skall man då begränsa problematiken till hemmadöttrar om man nu skall ha en frivillig försäkring? Jag står fast vid att det är riktigt att ge både hemmadöttrarna och hemmasönerna — de är inte så få som man tror — möjlighet att genom arbete få del av den obligatoriska försäkringen. Den obligatoriska sjukförsäkringen ger ersättning enligt två kriterier. Det ena är inkomstbortfallet och det andra är bortfall av arbetskraft för familjens räkning på grund av sjukdom, medan kostnaderna med anledning av sjukdomen inte tillmäts någon betydelse. Jag vet inte om man med utgångspunkt från denna motion vill föra in ett nytt kriterium för bedömning av sjukpenningens storlek. I så fall har motionen en betydligt vidare syftning än någon tidigare har antytt. Herr Petersson antydde det nyss, vilket ger ytterligare anledning att just nu yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill inte mera utförligt polemisera mot reservanternas värderade talesman. Han känner säkert till dessa frågor lika bra som jag. Han är förvånad över att vi motionärer inte i stället har angripit frågan om den obligatoriska försäkringen för dessa grupper. Vi har inte någonting emot att Kungl. Maj:t behandlar även denna fråga. Vi har dock ansett att det var lättare att låta dessa människor få teckna frivillig försäkring. De kan ju göra det på andra håll, men vi tycker att de skulle få göra det inom den allmänna försäkringens ram, Vi har uppmanat en del av dessa kvinnor att ta en frivillig försäkring, Vi har varit i hemmen hos dem och propagerat för en sådan, men vi har naturligtvis inte sagt att de inte får ha den kvar om de skulle bli änkor — då tas den bort. De blir också förvånade när de sedan kommer till kassan och man säger att de inte längre får ha någon försäkring kvar eftersom de förverkat sin rätt genom att mannen avlidit. Vi tycker att detta är orimligt, men vi har naturligtvis inte någonting emot att denna fråga får en ordentlig översyn. Kanhända man kan finna former också för en lösning inom den obligatoriska försäkringens ram. Samma gäller hemmadöttrarna. Självfallet kan man också dra in hemmasönerna i detta fall. Mig veterligt förekommer det dock inte i så stor utsträckning att sönerna är hemma och sköter sina föräldrar, utan det blir i regel döttrarna. Självfallet skulle vi inte ha något emot att man genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle få ut dessa människor i sysselsättning, men det har visat sig vara ytterst svårt. Det är också en helt annan sak. Frågan gäller här att låta dem behålla ett försäkringsskydd som de en gång tecknat.

Herr talman! Herr Larsson har så sakligt som vanligt belyst en del frågor. Jag har ingenting att invända mot hans resonemang härvidlag. Han frågade varför jag inte nämnt hemmasönerna. Ja, utskottet har inte tagit något initiativ i denna fråga, utan det har instämt i motionärernas synpunkter och föreslagit en utredning. Det är ingenting som hindrar att en utredning även tar upp frågan om hemmasönerna. Motionärerna har försiktigtvis skrivit »hemmadöttrar eller andra». Det är alltså möjligt att hemmasönerna redan är inbakade i detta begrepp. När det sedan gäller möjligheten att tillgodose de s.k. hemmadöttrarna — låt mig nu säga hemmabarnen, så att det täcker båda könen; det skall ju göra det nu för tiden — nämnde herr Larsson möjligheten att de kan skaffa sig arbete eller få förtidspension. Men vi vet ju hur besvärligt det är att få arbete just i den ålder som dessa människor ofta befinner sig i. Det gör att en person, som vårdat sina föräldrar under mycket lång tid, inte är efterfrågad i samma utsträckning som andra på arbetsmarknaden. När det är fråga om att erhålla förtidspension, vet vi att det finns starka begränsningar även där. Avsikten här är väl närmast att man skulle täcka in ett område, som saknar det skydd som dessa två möjligheter kan ge.
Herr talman! Jag tvingas återkomma, ty jag måste deklarera att jag har svårt att följa med en debatt, där man tydligen på allvar hävdar att man skulle klara ekonomiska bekymmer för människor, vilkas inkomst är under 1 800 kronor per år, genom att tillåta dem att teckna en frivillig sjukförsäkring. Som jag sade skall dessa människor i första hand ges arbete. Det gäller änkor utan barn, vilka dessutom, det bör tilläggas, har sin änkepension, inkomstprövad om de har blivit änkor före 1958, och icke inkomstprövad om de blivit änkor efter 1960, och däremellan finns en variation. Om de är hemmadöttrar eller hemmasöner skall de också i första hand ges arbete, och i andra hand föreligger säkert möjligheten att få rätt till förtidspension. Då får man tillgripa den rätten. Jag begärde också ordet, herr Petersson, för att deklarera min uppfattning att det inte har varit svårt att placera stora grupper inom vårdarbete, och därmed har de blivit försäkrade. Det har inte heller varit svårt att bevilja förtidspension åt andra grupper därför att de har haft mer än hälften av arbetsförmågan nedsatt av medicinska skäl. Det är min erfarenhet, som visserligen är lokalt begränsad, i detta avseende.

Herr talman! Till detta utlåtande har herr Hedin och jag fogat en reservation till förmån för motionerna nr 422 av herrar Lundberg och Enarsson i denna kammare samt nr 517 av herr Adolfsson m.fl. i medkammaren.

Det är väl få som har något att invända mot en sådan mera långsiktig planering, om den är förnuftsmässigt och ekonomiskt berättigad. Självfallet binder dock dessa markförvärv enorma kapital för lång framtid, om kommunens beslut blir att all kommunal markupplåtelse i sin tur endast skall ske mot tomträtt. Så sker i dag i ett allt större antal kommuner. Det är så gott som omöjligt för en familj att bygga ett eget hem med tillhörande rätt till marken inom dessa områden. Reservanterna delar alltså motionärernas uppfattning att människor som önskar bygga på egen mark skall ges möjlighet till detta. Därför bör kommunerna åläggas att i viss utsträckning ställa sådan mark till förfogande. Dels tillfredsställer man ju människornas krav på valfrihet, dels lösgörs det bundna kapitalet för andra och kanske viktigare ändamål. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! »Valfrihetens samhälle» är en bra slogan som har framförts av ett av de demokratiska partierna, men som självfallet skulle ha kunnat användas av vilket som helst av de andra demokratiska partierna. Sedan kommer det an på vad man lägger in i begreppet valfrihet och för vem valfriheten skall stärkas. För mig förefaller det självklart, att det är för den enskilde medborgaren som valfriheten skall skyddas där den i dag existerar och stärkas där den kommer i fara. Ursprungligen avsåg väl partiet med valfrihet som slogan även den enskildes valfrihet, men hur har det gått i praktiken? Ett bifall till motionerna skulle enligt utskottet betyda »en inte ringa begräns ning av den kommunala självbestämmanderätten på ett viktigt område». Det är uppenbart och självklart att det finns ett otal lagar, förordningar, anvisningar etc. som begränsar den kommunala självbestämmanderätten — en hel del nödvändiga, andra väl mera diskutabla, de flesta syftande till att hårt binda kommunens handlande och i sista hand minska eller i praktiken avskaffa valfriheten för den enskilde medborgaren.

Men då framstår det för en del personer som väsentligt att skydda kommunens valfrihet. Om den här känsligheten för kommunens självbestämmanderätt oftare betonades i andra typer av ärenden, där det samtidigt gällde ett skyddande av den enskildes valfrihet, vore det väl bra. Men att framföra det argumentet just i detta sammanhang verkar med förlov sagt som om man ville vända upp och ned på det hela. Nu kan jag förstå utskottets skrivning utifrån - socialdemokratisk synpunkt, där man nu har starka tendenser att se på ärenden i första hand utgående från kollektivets intressen och låta den enskilda människans intressen komma i andra hand, och detta oavsett slogans i valrörelser.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

Herr talman! Här upplever vi ju någonting av vad som skedde före den 15 september i år. Föreliggande motioner lades ju fram för vårriksdagen, och det skedde naturligtvis såsom ett led i högerns försök att sprida teorin om sin s.k. ägardemokrati.

Hur man skall få det ena till att gå ihop med det andra får väl högermännen klara ut själva, men på grundval av vad som skett i vårt land vågar jag säga, att tomträtten spelar en tämligen liten roll när det gäller frågan om upplåtelse av mark till egnahem. Det är inte mer än ungefär ett femtiotal kommuner i hela landet som för närvarande begagnar sig av tomträtten, och det har sannerligen inte skett några olycker i de fall där detta system har använts. Egentligen tycker jag att det är synd att en så fin företrädare för högern som herr Ebbe Ohlsson skall behöva stå här och klä skott, så att säga, för dessa motioner, eftersom herr Ebbe Ohlsson såsom kommunalman väl knappast kan medverka till att riksdagen skall frånhända kommunerna möjligheten att bestämma hur kommunerna skall förfara i sådana fall. Jag skulle inte såsom kommunalman vilja ha det beslutet hängande över mig, att staten skall bestämma om jag skall förbjudas att upplåta mark med tomträtt till egnahem. Här är egentligen fråga om motioner som är väckta direkt med anledning av valet, men nu när det är över, tycker jag att riksdagen kan acceptera det förslag som utskottet har framlagt. Herr Lundberg talade om »valfrihetens samhälle». Det är riktigt att människorna bör ha valfrihet så långt det över huvud taget är möjligt. Men, herr Lundberg, hur skulle det ha varit i vårt land, om inte staten och kommunerna hade engagerat sig för att de enskilda människorna skulle kunna få bygga egnahem? Där, herr Lundberg, ligger något av valfrihet. Var övertygad om att bara ett litet antal människor annars skulle ha haft möjlighet att bygga de egnahem som de nu har gjort!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

Herr talman! Det är ganska svårt att debattera med herr Göran Karlsson. Han har tydligen antingen bestämt sig för att tala förbi mig eller också inte läst in ärendet. Jag har inte använt uttrycket att motionärerna vill förbjuda kommunerna att upplåta mark med tomträtt. Det är inte alls fråga om någonting sådant. Motionärerna vill att de kommuner som har bestämt sig för att enbart upplåta mark med tomträtt skall åläggas att även ställa mark till förfogande för försäljning till dem som önskar bygga enoch tvåfamiljshus. Jag ville göra detta lilla klarläggande, ty jag tycker inte att herr Karlssons yttrande bör få stå oemotsagt.

Herr talman! Om jag har sagt »förbjuda», så medger jag att det var ett fel. Men det blir sannerligen inte bättre, herr Lundberg, om man säger att vad det gäller är att ålägga kommunerna att sälja mark i stället för att använda tomträttsinstitutet. Högern vill inskrän ka kommunernas rätt att själva bestämma inom deras eget område, det kan varken herr Lundberg eller herr Ebbe Ohlsson komma ifrån. Herr Ebbe Ohlsson drog paralleller i fråga om den kommunala självstyrelsen och sade att kommunreformen 1952 och den reform som syftar till att åstadkomma samarbetsnämnder, blockbildningar och liknande också skulle vara ingrepp i kommunernas självstyrelse. Detta är ju fullständigt felaktigt. Ett beslut om att indela riket i ett mindre antal kommuner, med ett större antal invånare, kan näppeligen betraktas som ett ingrepp i självstyrelsen, utan det är något som är nödvändigt med hänsyn till samhällsutvecklingen. Det går inte att blanda ihop en sådan reform med förslaget att ålägga kommunerna —: lägg märke till ordet ålägga!

Det hela är alltså inte ett problem som berör de 50 kommuner som jag nämnde har tomträttsinstitut, utan det rör sig om ett ytterst litet antal kommuner. Jag anser att de måste ha rätt att i fortsättningen använda vilken metod de vill när det gäller att tillhandahålla mark åt egnahemsbyggare, antingen de säljer mark eller upplåter den med tomträtt. Ett begagnande av tomträttsinstitutet ger i varje fall de människor som har svårt att skaffa kapital möjligheter att bygga hus, och det är verkligen att bereda ordentlig valfrihet när det gäller att bygga eget hem. Om man bara vill sälja marken kan det däremot, herr Lundberg, vara svårt för vederbörande köpare att skaffa det kapital som behövs för att klara både husbygget och det ganska dyrbara tomtkö pet. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag torde inte alls besitta några som helst pedagogiska färdigheter, eftersom det verkar av herr Göran Karlssons anförande som om han fortfarande inte har fattat poängen i detta. Jag vill inte på något sätt komma åt tomträttsinstitutet. Det skall förekomma. Men just i de fall där tomträttsinstitutet är det enda sättet att få en tomt anser vi att riksdagen genom att bifalla denna motion skall ålägga kommunerna att ställa mark till förfogande för försäljning. Jag tycker att alla nu borde vara på det klara med att jag inte är ute efter tomträttsförfarandet. Det är ett alternativ jag efterlyser. Herr Göran Karlsson framhöll att det i dag bara är en handfull kommuner som tillämpar politiken att endast upplåta mark med tomträtt. Ja, det är inte något stort problem, men vi vill dock att det inte skall bli flera kommuner och att de kommuner som tillämpar denna politik skall ändra sig.

Herr talman! Föreliggande utskottsutlåtande gäller frågan vilka åtgärder som får vidtas mot hund som löper lös i annans vildmarker. Alla instämmer väl i att det är ett starkt intresse ur både djurskyddsoch jaktvårdssynpunkt att förhindra att hundar löper lösa i viltmarkerna. Gällande jaktlag innehåller också olika regler om jakträttsinnehavarens möjligheter att förhindra dylikt. I första hand har han rätt att infånga hunden och kräva ersättning av hundägaren. Men i visst fall — nämligen om hunden jagar eller ofredar villebråd under den ömtåligaste tiden på året, från den 1 mars till den 20 augusti, då jakt i stort sett inte ifrågakommer, och det visar sig omöjligt att infånga hunden — har jakträttsinnehavaren rätt att döda hunden om det är uppenbart att hundens löslöpande beror på ägarens vårdslöshet. Tolkningen av det sista villkoret — att löslöpandet uppenbarligen beror på ägarens vårdslöshet — har varit före jagar eller ofredar villebråd mål för olika meningar, och högsta domstolen har i en dom för några år sedan ställt ganska ringa krav i det avseendet. Det ansågs sålunda bero på vårdslöshet då hunden grävt sig ut ur hundgården, eftersom något liknande hänt vid tidigare tillfälle utan att fullt effektiva motåtgärder vidtagits. Vårdslösheten ansågs vidare uppenbar oaktat jakträttsinnehavaren inte känt till dessa omständigheter. Det är klart att i de fall som här avses föreligger en konfliktsituation mellan intressen som båda är värda att skyddas. Att villebrådet inte jagas och ofredas under den ömtåliga tiden är givetvis viktigt, och det intresse som skall skyddas tillgodoses inte helt genom ekonomiska sanktioner och genom en rätt att infånga hunden, en rätt som inte alltid kan realiseras. Lagstiftaren har därför ansett det nödvändigt att stadga en rätt för jakträttsinnehavaren att döda hunden om så är nödvändigt, men bara under förutsättning att hundägaren uppenbarligen gjort sig skyldig till vårdslöshet. Hundägarens intresse har sålunda ansetts böra stå tillbaka med hänsyn till den skuld som ligger honom till last. Enligt min mening bör dock förutsättningarna för ett sådant ingripande bedömas restriktivt. I motioner har nu yrkats att bestämmelsen om rätt att döda löslöpande hund skall upphävas. Det bör då framhållas att vår jaktlagstiftning helt nyligen varit föremål för en allmän översyn. Därvid berördes i någon mån förevarande bestämmelse. Utredningsmannen hade föreslagit att området för regelns tillämplighet skulle på visst sätt utvidgas. Departementschefen tog inte upp det förslaget, men i anslutning till ett remissyttrande berördes högsta domstolens nyss nämnda avgörande. Departementschefen ansåg att om domen skulle föranleda en alltför vidsträckt tillämpning av rätten att döda löslöpande hund kunde anledning finnas att ta upp frågan om jämkning av bestämmelsen. Varken i motionerna eller i de remissyttranden som infordrats har påståtts att den ifrågavarande bestämmelsen i någon påtaglig utsträckning missbrukats. De statliga remissinstanserna, rikspolisstyrelsen och statens naturvårdsverk — den senare centralmyndighet för jaktvårdsfrågor — avstyrker helt motionerna. Att hundägarnas organisationer tillstyrker motionerna är kanske inte att förvåna sig över. Jägarorganisationerna, som väl representerar såväl jaktvårdssom hundägarintressen, intar en medlande ståndpunkt och anser att någon jämkning av reglerna bör övervägas. Inom utskottet har vi varit ense så långt att vi inte velat utesluta att bestämmelsen har en sådan utformning att den kan missbrukas. Meningsskiljaktighet har emellertid förelegat om varthän en sådan bedömning bör leda. För egen del har jag och de övriga reservanterna närmast ansett att med hänsyn till den nyligen verkställda översynen av jaktlagstiftningen och det förhållandet att missbruk inte påvisats något direkt initiativ för närvarande inte är påkallat från riksdagens sida, och detta så mycket mera som departementschefen uppenbarligen vid 1966 års behandling av jaktlagstiftningen avsåg att ha frågan i åtanke. Att reservanterna dock biträtt förslag om ett tillkännagivande av de anförda synpunkterna är närmast att se som ett försök till kompromiss, som vi inte velat frånträda oaktat det inte samlat majoritet inom utskottet. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar gäller ytterst en fråga om humanitet. Utskottet, som tillstyrker bifall till en anser att de nuvarande bestämmelserna inte är tillfredsställande ur humanitär synpunkt. Jag anser att det är oriktigt att det finns möjlighet att ta sig rätten att döda annans hund om — som det heter — han är ute och jagar villebråd på annans mark. Jägarnas egna organisationer är överens om att det nuvarande tillståndet är orimligt. Svenska jägareförbundet har med hänvisning bla. till ett rättsfall ansett den nuvarande ordningen otillfredsställande. Svenska kennelklubben anför i sitt yttrande att rätten att döda hund är ägnad inge starka betänkligheter av principiell natur. Lagen ger jakträttsinnehavaren den befogenheten utan att skapa garantier för att inte rätten missbrukas. Vi känner alla djup olust över att man i lag ger jakträttsinnehavaren möjlighet att utan föregående utredning själv ta sig rätt. Bestämmelserna är en kvarleva från en gången tid och har inte stöd i dagens rättsuppfattning. Motståndarna till en lagändring säger att viltvårdssynpunkten talar för att den nuvarande ordningen bibehålles. Men man säger också att den nuvarande ordningen är svårtillämpad och därför kan leda till otillfredsställande resultat. När man i reservationen konstaterar detta så borde man tagit konsekvenserna och tillstyrkt den skrivelse till Kungl. Maj:t som utskottsmajoriteten förordar. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag.